Herr talman! När riksdagen anordnar en särskild debatt om vårdkrisen, väcks givetvis förhoppningar hos många att den skall resultera i konkreta handlingar. Jag måste erkänna att jag själv har de förhoppningarna. Jag är rädd för att det är fler än jag som känner sig en aning besvikna efter den här debatten. Jag är inte bara besviken. En del inlägg har gjort mig riktigt upprörd. Jag kan låta bli att kommentera moderaternas förslag till lösningar genom ökad privatisering, för det har Lars Werner gjort. Men jag måste kommentera de recept Bengt Westerberg hade för att lösa vårdkrisen. Han angav tre områden: främst ett ökat engagemang hos personalen, en ökad effektivitet och organisation. Han anförde vårdhemmet Sjödalen, som han hade besökt, som ett föregångsexempel. De åldersgränser som man på grund av bristande resurser varit tvungen att sätta inom vården har faktiskt ingenting med god eller dålig organisation att göra. De beror på bristande resurser. Jag undrar vad uttalandet om ett ökat engagemang och god effektivitet får för konsekvenser på personalsituationen inom hälsooch sjukvården.

Om jag tillhörde vårdpersonalen, skulle jag omedelbart begära avsked och söka mig till snabbköpet eller något annat arbete. Jag är rädd för att det blir effekten av sådana uttalanden. Självfallet skall vår hälsooch sjukvård vara effektiv. Det är klart att vi har det kravet. Men man skall inte kräva en ökad effektivitet utan att tala om vad det är som skall göras effektivare. Skall vårdpersonalen springa fortare, skall de lyfta fler patienter samtidigt eller skall de bädda sängarna på ett annat sätt? Tala om vad det är som skall bli effektivare! Annars innebär sådana uttalanden rena skamgreppen på personalen. Jag sade att jag hade hoppats att det skulle komma ut något konkret av den här debatten i dag. Från vpk:s sida har vi lagt fram ett förslag om en engångsskatt för att lösa de akuta problemen. Vi vill ha en parlamentarisk utredning, där alla partier förutsättningslöst kan diskutera hur vi skall klara finansieringskrisen inom vården. Det är nämligen en finansieringskris. Men inget annat parti har lagt fram något förslag som vi kan ta ställning till. Jag vill därför fråga socialministern: Vilka är regeringens förslag till omedelbara åtgärder för att vi skall klara vården?

Herr talman! Till Göte Jonsson vill jag säga att det i det socialdemokratiskt styrda Sverige finns många landsting som är borgerligt styrda. Patienternas möjligheter till valfrihet skall inte utformas på landstingens eller några partiers villkor. Patienterna skall själva kunna avgöra om de vill ha sitt vårdbehov tillgodosett i ett annat landsting, där köerna kanske inte är så långa. När det gäller äldreomsorgen har jag förklarat att vi inte skall tvinga några gamla människor vare sig att vara hemma om de inte vill detta eller att vistas på ett sjukhem om de hellre vill vara hemma. Vi måste ha valfrihet. Samhället måste kunna ställa resurser till förfogande så att människor kan välja boendeform. När det gäller sjukvården är det naturligtvis de sämst ställda, de som är sjuka, som skall få vården. Till Daniel Tarschys vill jag säga att även lågavlönade människor blir sjuka. Även lågavlönade människor drabbas av svåra sjukdomar och behöver vård. De måste dessutom ha en tillfredsställande sjukförsäkring. Vi tycker att pensionärerna skall ha en hygglig pension. De skall även ha möjligheter att få en god vård. Jag frågade efter den borgerliga sjukvårdspolitiken. Ulla Tillander kunde = Prot. 1987/88:96 presentera ett förslag, som jag uppfattade såsom ett centerpartistiskt förslag, 8 april 1988 syftande till att man skall bygga ut primärvården. Hur den borgerliga sjukvårdspolitiken ser ut fick vi inga uppgifter om. Hälsooch sjukvården är ett mycket viktigt område för medborgarna. Människor måste kunna känna förtroende för sjukvården. De skall veta vart de skall vända sig när de behöver vård och de skall kunna känna sig trygga i förvissningen om att de får den vård som de är i behov av. Debatten i dag har inte givit något svar på frågan hur de borgerliga tillsammans vill utforma en sjukvård som gör att människor kan känna detta förtroende och denna trygghet. De tre borgerliga partierna är djupt oeniga om hur sjukvården skall organiseras och finansieras. De har tre olika uppfattningar om primärvårdens betydelse. De har tre olika ståndpunkter när det gäller sjukvårdens finansiering och åtminstone två olika uppfattningar om landstingens roll. Mot denna splittring ställer socialdemokraterna ett enda alternativ, ett klart och tydligt alternativ. Vi kan gå ut och tala om för människorna att vi står för en offentligt finansierad sjukvård på lika villkor för alla människor. Vi erkänner att det finns brister i vården, men vi kan visa på ett enda klart och tydligt program för hur vi skall fortsätta att förbättra vården och bygga bort bristerna. Vi har även den handlingskraft som behövs för att förverkliga detta program. Vi skall öka valfriheten och servicen i sjukvården. Detta arbete är redan på gång. Valfriheten skall stärkas. Människor skall kunna besöka den läkare, den vårdcentral eller det sjukhus som de själva vill besöka — även över landstingsgränserna. Samarbetet mellan landstingen måste förbättras. Den patient som inte inom rimlig tid kan få vård inom det egna landstinget skall ha möjlighet att få vård i ett annat landsting. Det är en borgerlig myt att ökad privatisering skulle vara en förutsättning för valfrihet i vården. De försök som har gjorts i offentlig sjukvård, där medborgarna själva kan välja vårdcentral, har givit positiva resultat. Denna valfrihet skall vi bygga vidare på. Det är även en myt att det krävs en privatisering av sjukvården för att köerna skall kunna elimineras. Det är ett ökat samarbete som behövs, ett ökat samarbete inom den offentliga vården men även mellan den offentliga och den privata vården. Men, herr talman, bara den offentliga vården kan garantera alla, inte bara de välbeställda, valfrihet och samma rätt till vård också för de kroniskt sjuka, oavsett inkomst, yrke, ålder och kön. Vi förnekar inte att det finns problem, men vi ser också på vilka punkter de mest angelägna insatserna behövs. Det är först och främst nödvändigt med en snabb utbyggnad av äldreomsorgen. De gamla skall inte behöva ligga kvar på akutsjukhusen bara av det skälet att det inte finns en ordnad äldreomsorg i form av servicehus, hemsjukvård, sjukhem eller ålderdomshem. Genom en utbyggnad av dessa resurser frigör man platserna på akutsjukhusen för de ändamål för vilka de är avsedda. Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. Skall vi få en god vård och omsorg, måste vi kunna både rekrytera och behålla personal. Då måste det till en bättre personalpolitik, som ger förutsättningar och utrymme för 45 engagemang samt mer av eget ansvar och flera egna initiativ. Det behövs en personalpolitik som ger de anställda en tillförsikt om goda utvecklingsmöjligheter i framtiden. Detta kräver utbildning och vidareutbildning. Stora förändringar behövs så att ansvaret för driften i ökad utsträckning läggs på personalen vid de enskilda klinikerna och vårdcentralerna. Ibland får man i debatten en känsla av att det finns bara läkare och sjuksköterskor i vården. Men det finns också undersköterskor, vårdbiträden, laboratoriebiträden, sjukgymnaster och många fler, som gör ett fantastiskt fint arbete och som även de behöver bättre arbetsvillkor. Även jag reser i landet. Även jag besöker sjukhus och andra vårdinrättningar. När jag besöker sjukhus, får jag nästan alltid höra att det man först och främst önskar är att slippa arbeta varannan helg. Låt oss få en arbetstidsförläggning så att vi behöver arbeta bara var tredje helg, är ett samstämmigt önskemål från alla personalgrupper. Jag tycker att vi som politiker skall försöka förverkliga detta önskemål för den personal som utför ett mycket ambitiöst och engagerat arbete. Herr talman! Med detta vill jag ha sagt att tillgången på personal är av avgörande betydelse för den framtida utbyggnaden av sjukvården. Det är viktigt att sjukvårdens huvudmän är lyhörda för personalens krav på utvecklingsmöjligheter i arbetet, ändrad arbetsorganisation, flexiblare schemaläggning och andra insatser som främjar trivseln och därmed effektiviteten. Sjukvården står och faller med personalens insatser. Vi måste ha detta för ögonen, och vi måste tala väl om sjukvården och skapa sådana arbetsförhållanden att människor också i framtiden vill söka sig till den viktiga uppgift det ändå är att vårda människor som behöver hjälp.

Herr talman! Vi har verkligen allesammans i god tid vetat att vi skulle få fler 80-åringar i Sverige. Ingen kan ha levt i okunnighet om att sjuksköterskebristen accelererat. Vem har inte begripit att en del exklusiva, man kan nästan säga spektakulära, medicinska insatser fångat medierna så till den grad att de också lyckats suga åt sig resurser på folksjukdomarnas bekostnad? Och vem har inte kunnat ana att det människoideal som indoktrinerats i oss, den unga fritidssysselsatta, rynkfria, modemedvetna människan, lätt skulle ställa den senildementa åt sidan? Herr talman! Jag tror att det kommer att bli svårt att intressera unga människor med en kommersiellt betingad människosyn för att ta anställning på långvården med det fysiskt och psykiskt krävande arbete som där måste utföras. Vårdkrisen är egentligen i mångt och mycket en människovärdeskris både hos oss politiker och hos svensk ungdom. Vi måste ju också tillstå att vi på sistone ordat vitt och brett om behovet av ingenjörsutbildning men inte hörts särskilt klart och energiskt om behovet av sjuksköterskeutbildning och förskollärarutbildning t.ex. Ingenting förändras av sandlådementalitet, av att alla sitter och hackar på alla och skyller på varandra. Det krävs gemensamma konstruktiva motåtgärder och inte en klappjakt och överbudspolitik mellan landstingen för att rekrytera varandras sjuksköterskor. Att ropa på privatisering som något slags simsalabimformel som skulle kunna lösa vårdsektorns många och akuta problem är minst sagt för enkelt. Vi kan heller aldrig acceptera att vi får olika vårdnivåer beroende på att individer haft olika ekonomiska förutsättningar eller helt enkelt på grund av oförstånd skaffat sig fel försäkring. Aldrig! Visst är det positivt med en privatisering i marginalen, exempelvis privata sjukhem och privatpraktiserande läkare, men jag tror att man gör det väldigt enkelt för sig, om man som svar på ropen efter större resurser till vården enbart svarar: privatisering. Den andra debatten, om landstinget satsat för mycket på primärvården till förfång för sjukhusoch specialistvården, tror jag behöver nyanseras åtskilligt. Vi måste komma ihåg att i det sekulariserade samhället, i det samhälle där familjeupplösning har en mer än oroväckande omfattning, där anonymitet och ensamhet är mångas vardag — Sverige är inget välfärdsland när det gäller social gemenskap — i ett sådant samhälle blir primärvården lätt ett kontaktcentrum, ett ställe där någon bryr sig om en, frågar hur man mår, där någon åtminstone lyssnar några minuter. Det är alltså föga psykologiskt begåvat att klaga över att människor utan påtagliga krämpor söker sig till primärvården. Jag tror att många gör det för att man har ont i själen. Herr talman! Det är alldeles självklart att en så omfattande verksamhet som vårdsektorn rymmer åtskilligt som borde fungera mindre byråkratiskt, smidigare och snabbare. Det vore barockt att förneka det. Men vem inbillar sig att vårdsektorn, om den i sin helhet vore privatiserad, skulle vara fri från tungroddhet och möjlighet till rationaliseringsvinster. Ibland blir debatten förenklad, så man frestas att tro att vissa debattörer inbillar sig själva att all företagsamhet vid sidan om den offentliga sektorn är renodlat rationell. Ja, tänk om det vore så enkelt! Låt oss slå vakt om kloka privata initiativ, men låt oss också tillstå att det görs berömvärda insatser inom vårdsektorn som drivs av samhället. Kanske är det så att byråkrati och tungroddhet ibland, jag säger ibland, har sina rötter i att vi som politiker är en aning för måna om att få ha mer än ett finger med i spelet och att detta skapar otympligheten, oavsett om huvudmannaskapet är privat eller offentligt. Herr talman! Från kristdemokratiskt håll har vi föreslagit inrättandet av, vad vi något drastiskt har kallat en haverikommission. En sådan kommission skulle under förslagsvis en tvåårsperiod utreda den totala situationen inom vårdsektorn och föreslå åtgärder för att tillförsäkra vårdbehövande i alla delar av landet en människovärdig omsorg och ge de anställda inom vården rimliga villkor. Herr talman! Kds är ett av de partier som kräver att de kollektiva löntagarfonderna skall avvecklas. Till skillnad från de borgerliga partierna vill vi inte att löntagarfondsmedlen skall delas ut till de sparare som deltar i allemanssparandet. Kds anser att förslagsvis 4 miljarder av de uppskattningsvis 12 miljarder som finns hos fonderna skall ställas till haverikommissionens förfogande. Övriga miljarder anser vi kristdemokrater skall tillföras pensionssystemet. De fyra miljarder som kds vill tillföra vårdsektorn skulle lämpligen kunna användas till investeringar och punktinsatser som kan avlasta vården för framtiden. Att en större del av det ekonomiska utrymmet kommer att behöva slussas över till vård och omsorg framöver, det tror jag att vi alla är på det klara med. Herr talman! Politik och prestige är väl ibland intimt förenade. Därför är det måhända för mycket begärt att Bildt, Westerberg och Johansson skall överge sitt eget fondavvecklingsförslag, att göra de redan relativt besuttna grupperna rikare, och i stället styra resurser från fonderna till de sjuka och svaga i samhället. Men jag vill vänligt uppmana de borgerliga partiledarna: Vinn segern över er själva och anvisa resurser ur löntagarfonderna till vårdsektorn! Då får de sjuka och svaga mer än ord, och då får man dessutom som bieffekt att SAP berövas en hel del av det valrörelsekrut som ni, genom ert fondavvecklingsförslag, förser Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt med.

Herr talman! Den snabba utvecklingen på mediaområdet förändrar oavbrutet situationen för Sveriges Radio-koncernen — vår radio och TV i allmänhetens tjänst, som det brukar heta. Denna verksamhet, som så länge kunnat fortgå under idylliska förhållanden och på sina egna villkor, får nu uppleva vad det innebär att vara konkurrensutsatt. Det brukar bli ett obehagligt uppvaknande — just nu roande illustrerat i den utmärkta danskproducerade TV-serien Matadoren. Samma chock drabbar den fina gamla tyghandeln, den offentliga verksamheten eller det stelnade mediaföretaget när deras monopol ifrågasätts och deras arbetsmetoder kritiseras. Speciellt plågsam är jämförelsen med det nya som växer fram. Reaktionen blir därför ständigt densamma: Man granskar inte kritiskt sitt eget fögderi utan försöker förhindra konkurrenterna att etablera sig. Lyckas den taktiken skapas stagnation, och de föråldrade metoderna kan leva vidare. Men fördelen med ett öppet, demokratiskt samhälle och ett hyggligt mått av marknadsekonomi är att de nya krafterna så småningom bryter igenom. Det får den enskilde affärsmannen, den offentliga serviceapparaten och den skyddade producenten av radio och TV till sist erfara. För att kunna hävda sig i konkurrensen höjer de gamla institutionerna ofta ett rop på mera pengar — trots att det sällan är där problemet verkligen sitter. Sveriges Radio-koncernen har samma önskemål. Nu borde det inte vara mycket att resonera om. År 1986 lade riksdagen fast de resursmässiga planeringsförutsättningarna för hela avtalsperioden. I första hand är det rationaliseringsarbetet som skall skapa reformmedlen — och det är ingen dålig källa att ösa ur. Sveriges Radio får nästa år en täckning för kostnadsfördyringar, vilken bygger på ett s.k. kompensationsindex. Denna automatiska uppräkning avgörs av hur mycket löner och priser stiger. Koncernens medelstillskott har däremot inget som helst att göra med hur stor höjning av mottagaravgiften riksdagen beslutar om. Den höjningen syftar i stället till att hålla radiofonden på en lämplig nivå. För närvarande ligger fonden på minus, och en viss påfyllnad är därför önskvärd. Samtidigt har riksdagen uttalat att höjningar av mottagaravgiften inte bör vara större än oundgängligen nödvändigt. I årets budgetproposition räknar finansministern med lönestegringar om 4 96 per år under den aktuella perioden och konsumentprisstegringar på drygt 3 2 per år. Mot den bakgrunden ter det sig märkligt att kulturministern i samma budgetproposition föreslår en höjning av mottagaravgiften med inte mindre än 7,4 Ye för färg-TV-innehavare och 9 96 för övriga. Från moderat sida ser vi det som viktigt att de beslut riksdagen fattar inte späder på inflationen. Vi anser därför att en höjning av mottagaravgiften med 56 kr. är fullt tillräcklig. Den ger möjlighet till en viss påfyllnad av radiofonden och rymmer även en marginal om löneoch prisstegringarna blir något större än vad regeringen beräknat. Jag yrkar bifall till reservation 2. Varje år väcks ett antal motioner om Sveriges Radios programutbud. De avslås regelmässigt med hänvisning till att det inte är riksdagens sak att behandla sådana frågor. Det kan verka rimligt — relationerna mellan stat och programbolag regleras i avtal, och deras efterlevnad övervakas av radionämnden. Men samtidigt kanske vi missar en uppgift som definitivt riksdagen — lika väl som massmedia och allmänheten — har, dvs. att föra en fortlöpande diskussion om hur väl Sveriges Radio verkställer de uppgifter man påtagit sig enligt avtalen. Vi har i en moderat partimotion tagit upp en aspekt på programinnehållet, nämligen Sveriges Radios kulturansvar. Låt mig ta ett par exempel och börja med långfilmen. Den är en självständig konstart. Dess förmåga att nå ut till allmänheten har försvagats då många biografer på landsorten försvunnit. Med videon har den något återtagit terräng. Men tveklöst har den svenska public service-televisionen ett avgörande ansvar för att vårt folk får se bra långfilm och uppleva den just som en konstart och inte enbart — men naturligtvis även — som underhållning. Jag anser att Sveriges Television försummar detta ansvar. Det visas mycket få långfilmer. Vidare koncentreras de till helgerna, då det i gengäld kan sändas två eller t.o.m. tre samma dag. De sänds på udda tider, under arbetstid eller mycket sent på kvällen. Som ett resultat av TV:s numera mycket dåliga tidhållning — en sjuka som brukar drabba monopolföretag — kan man få vänta långt över utsatt tid innan filmerna kommer i gång. De är ofta flera decennier gamla. Kvalitetsmässigt sker inte någon hårdare sållning. Varför ser det ut på det här sättet? Långfilmer är en billig programform. Omtanke om TV:s ekonomi borde leda till fler, inte till färre, långfilmer. Det verkar snarare finnas en snobbistisk syn på långfilmen. Den är ju i flertalet fall inte gjord för TV och tillmäts därmed ett mindre värde. Det är ett egenartat synsätt. För de flesta är alternativet till att se en film i TV att inte se den alls. Man kan ju också jämföra med vad som sänds i stället, och som tydligen anses viktigare. Tag den nyligen visade serien Guld — en svensk produkt, så enfaldig att man häpnar över att den kunnat passera de kontrollstationer som rimligen måste finnas. Det är således inte heller därför att det överflödar av viktigare stoff som Sveriges Television nonchalerar långfilmen. Orsaken må vara vilken som helst — men man sviker sitt kulturansvar på denna punkt. Den andra punkt jag tänkte ta upp gäller överföring av teateroch musikteaterföreställningar. Vid skilda tillfällen har kulturutskottet uttryckt önskemål om en utökad verksamhet, men ytterst litet händer. Delvis tror jag det är samma problem som med filmen. En föreställning på Operan eller Dramaten eller på någon av våra scener ute i landet är producerad för just den scenen. Då är det inte ”fint” nog och inte konstnärligt tillräckligt högtstående att överföra den till TV-mediet. Jag har svårt att acceptera detta. Alternativet är ju här — i än högre grad än för filmen — att allmänheten inte alls får del av uppsättningen. Anpassningen till TV kan naturligtvis göras mer eller mindre långtgående. Det borde vara en inspirerande uppgift att söka sig fram till goda lösningar. Det är obegripligt att TV inte friskt botaniserar i det rika utbud som finns och försöker ge det bästa åt en mångdubbel publik via TV. Jag tror också att det skulle leda till att fler människor lockades att gå på teatern. Kultursnobbism eller oföretagsamhet, vilket det nu är, motverkar den kulturspridning som är ett av Sveriges Radio-koncernens viktigaste uppdrag. Jag yrkar bifall till reservation 7. Lokalradion går nu successivt ut i egen kanal. Det är utmärkt att man inte längre är hänvisad till ”fönster” i P 3. Men skall lokalradion behålla sin publik måste FM 4-nätet höras dygnet runt. Och det kommer att ta tid innan lokalradion får ekonomiska resurser att själv producera det materialet. Hittills har lokalradion i det avseendet stötts av den kringliggande P 3-sändningen. Inför den nya situationen uttalade kulturutskottet att man förutsatte att FM 4-nätet, utöver lokalradions egna sändningar, inte skulle domineras av riksradions program 3. Men de regler som styrelsen för Sveriges Radio lagt fast för den s.k. tappningsrätten innebär en mycket mer restriktiv hållning än vad som uttrycktes i kulturutskottets uttalande. Reglerna innebär att lokalradion inte alls får ”tappa” P 3 mellan kl. 06.00 och kl. 24.00. Endast ett monopolföretag kan agera så klumpigt att man aktivt hindrar lyssnarna från att få det som de kan förmodas helst efterfråga. De allra flesta är mycket trogna en kanal. När nu P 3 och lokalradion går skilda vägar uppstår ett ökat kanalskiftande innan folk bestämt sig för vilken kanal de föredrar. Men de flesta stannar så småningom i en. Risken är stor för att många, inte minst de unga, kommer att bli rena P 3-lyssnare i stället för att i FM 4 få det mer blandade stoff som lokalradion tillhandahåller. Detta är — just från kultursynpunkt — mycket beklagligt. Riksradions oro för att lokalradion med en fri tappningsrätt visar sig vara den mest attraktiva radiokanalen får inte stå i vägen för sunt förnuft och hänsyn till lyssnarna. Jag är övertygad om att lokalradiostationerna känner sitt ansvar och med en fri tappningsrätt tillhandahåller ett utbud som svarar mot kulturutskottets uttalande förra året. Jag yrkar bifall till reservation 8. Slutligen behandlas i detta betänkande närradions situation. Utskottet landar på ett önskemål om översyn av vissa frågor rörande närradioverksamheten. Jag tror det är bra. Närradion har, trots socialdemokratiskt motstånd, blivit en stor framgång. Det arbete som från föreningarnas sida läggs ned på närradion är mycket omfattande. Målet för översynen bör vara att underlätta detta arbete. En metod att skapa resurser för den gemensamma verksamheten är att tillåta reklam i närradion. Då den frågan inte inkluderas i översynsuppdraget har vi från moderat sida reserverat oss på denna punkt. Om reklam tillåts och intäkterna går till närradioföreningen för gemensamma ändamål, kommer organisationer med små ekonomiska resurser lättare att kunna engagera sig. Några nackdelar med en sådan ordning finns inte. Jag yrkar bifall till reservation 11. Sammanfattningsvis måste man förvåna sig över hur handfallna många här i Sverige står inför den nya mediasituationen. Svensk socialdemokrati sätter krokben för det nordiska TV-samarbetet. Inom Sveriges Radio-koncernen har TV förtvivlat svårt att finna en fungerande programpolicy. Det ena radiobolaget försöker försvåra tillvaron för det andra. Och den fristående närradions resurser begränsas på ett helt onödigt sätt. Det behövs i stället ett nytänkande. Sådant kan vi politiker aldrig frambesvärja. Men låt oss avstå från att lägga hinder i vägen för den omdaning som måste komma. Det är en god hjälp, bara det, för de kreativa krafter som trots allt finns i vårt land — såväl inom som utom Sveriges Radio-koncernen.

Herr talman! I den nya etermediemiljön utsätts Sveriges Radio för en internationell konkurrens som saknar motstycke i etermediernas tidigare historia i vårt land. Den kommer inte att minska utan tvärtom skärpas allteftersom tiden går. I detta ligger i och för sig ingenting negativt. Det är ett uttryck bland många för att vi lever i ett världssamhälle. Just därför är det angeläget att möta den nya situationen positivt och offensivt genom att stärka svensk radio och television, medier som är av stor betydelse för att bevara och utveckla vårt språk och vår kulturella identitet. Också i framtiden kommer Sveriges Radio att spela en central roll som förmedlare av underhållning och kultur, information och utbildning. Liksom övriga partier anslöt vi oss vid 1986 års riksmöte till föredragande statsrådets uppfattning att det i den nya mediesituationen behövs en garant för den programverksamhet som står i allmänhetens tjänst. I vår motion om kulturpolitiken till årets riksmöte framhåller vi att barnens kulturvanor lägger grunden till framtidens kulturmönster. Det gäller också tittaroch lyssnarvanorna. Eftersom satellitkanalerna inte är underkastade de kvalitetskrav som ställs på Sveriges Radio, är det angeläget att svensk TV erbjuder barn och ungdom program av god kvalitet som väl kan hävda sig i konkurrensen med utbudet från andra länder. Vi vill i detta sammanhang också framhålla vikten av att främst barn och ungdom men också vuxna tränas till medvetna och kritiska lyssnare och tittare. Här bör bl.a. Utbildningsradion kunna göra viktiga insatser, i samarbete med skola, folkbildning och föreningsliv. För att kunna fylla sina uppgifter behöver Sveriges Radio både mänsklig kreativitet och ekonomiska resurser. Vi anser att Sveriges Radio även i fortsättningen skall finansieras med mottagaravgifter och accepterar regeringens förslag att höja mottagaravgiften med 68 kr. Jag vill dock påpeka att detta — även om det reducerar underskottet i rundradiofonden — inte ger en enda krona extra till Sveriges Radios programverksamhet, och den hade behövt ett tillskott redan i år. Det är viktigt att alla programbolagen inom Sveriges Radio ständigt strävar efter att höja programkvaliteten. Verksamheten måste bedrivas med största möjliga effektivitet och alla tillfällen till rationaliseringar tas till vara. Varken kreativitet eller pengar kan dock återge koncernen samma dominerande ställning som den hade ännu i slutet av 70-talet. Sveriges Radio måste finna sin roll i en situation som präglas av konkurrens om tittare och lyssnare. Det är därför värdefullt att man inom koncernen tagit initiativ till en utredning som syftar till att klarare definiera företagets uppgifter i dagens och framtidens mediesamhälle. Förhoppningsvis skall riksdagen nästa år kunna ta ställning till förslag som bygger på den utredning som Sveriges Radio nu genomför. Redan nu står det klart att det då behövs ett rejält tillskott för att TV, Riksradion och Lokalradion skall kunna fullfölja sina ansvarsfulla uppgifter i allmänhetens tjänst. Kravet på utbyggd s.k. public service från statens och allmänhetens sida måste åtföljas av en mera adekvat anslagstilldelning. Beträffande kulturutskottets betänkande som riksdagen nu har att ta ställning till har jag inte funnit någon anledning att reservera mig. Sveriges Radio bör förbli licensfinansierat — reklamfinansiering bör reserveras för fristående rundradioföretag. En översyn bör ske i syfte att förenkla närradions utbyggnad och verksamhet. — Om detta är utskottet glädjande enigt. Till de principiellt viktigaste frågorna — ökad frihet i etern, en tredje från Sveriges Radio fristående nationell TV-kanal, utbyggd lokal-TV och möjligheterna att med svenska program konkurrera med ett snabbt växande satellitutbud — blir det anledning att återkomma. Vi har här en genomtänkt liberal etermediepolitik. Socialdemokraterna våndas inför den tekniska utvecklingen och står handfallna inför framtidsfrågorna. Herr talman! Till sist några kommentarer till kravet på fri tappningsrätt. Det finns ingen fri tappningsrätt. Enligt radiolagen skall varje programföretag — dvs. Riksradion, Lokalradion, Sveriges Television — ensamt avgöra vilka program som skall förekomma i rundradiosändningar som företaget anordnar. Naturligtvis kan en överenskommelse slutas mellan olika programföretag om rätt att tappa vissa program vissa tider. Så har skett mellan Riksradion och Lokalradion i samförstånd med moderbolaget. Den innebär rätt att tappa Riksradions tre kanaler — P1, P2 och P3 - olika tider på dygnet. Alla upphovsmän till program i alla radiokanalerna har en ideell rätt till sina verk. Den består av två delar: rätten att bli nämnd som upphovsman och rätten till skydd för kränkning av verket. Om program bryts en eller flera gånger för lokala meddelanden, om endast en del av programmet sänds och om programmet omges av t.ex. lokalradioprogram som gör att det kommer in i fel sammanhang och därmed kränker upphovsmannens intentioner, kan det bli fråga om brott mot upphovsrättslagen. Om påoch avannonseringarna kommer bort och publiken inte får veta vem som gjort eller medverkat i programmet strider också det mot upphovsrättslagen. Det bör tilläggas att även de vid Sveriges Radio fast anställda självfallet alltid har kvar sin ideella rätt. Vid behandlingen av 1986 års kulturproposition uttalade kulturutskottet — och riksdagen ställde sig bakom detta — att utskottet med hänsyn till Sveriges Radios kulturpolitiska ansvar ansåg sig kunna förutsätta att FM 4-nätet inte skulle komma att utnyttjas på det sättet att nätet utöver lokalradions egna sändningar skulle domineras av P3, som huvudsakligen innehåller underhållning och lätt musik. I ljuset av detta uttalande och på grundval av en överenskommelse mellan Riksradion och Lokalradion lade styrelsen för Sveriges Radio i oktober 1987 fasta regler för tappningsrätten. När FM 4-nätet är fullt utbyggt skall detta utvärderas. I avvaktan på detta bör riksdagen av respekt för Sveriges Radio-koncernens integritet inte göra några ytterligare uttalanden.

Herr talman! På alla områden i samhället går den tekniska utvecklingen snabbt. Detta gäller icke minst på medieområdet. Vi talar ju allt oftare om det framtida mediesamhället. Med detta menar vi automatiskt den roll som media kommer att spela när det gäller att forma olika åsikter och skapa inriktningar. Självfallet inger den tekniska utvecklingen förhoppningar om ett förbättrat samhälle, men det finns också berättigad anledning att hysa oro för vad som kan komma in i fråga om demokratiska effekter i detta stora panorama. Vad som nu sker i fråga om teknisk utveckling på medieområdet tycker jag kan uttryckas så, att teknikerna egentligen ligger före politikerna i dag. Det gäller också inom t.ex. videoområdet. Satellittekniken och utvecklingen gör att nationsgränser inte längre är några gränser. Man kan uttrycka det så, att på medieområdet är vi gränslösa. För Sverige som ett litet land gäller det att verkligen inse denna utveckling och forma vår mediepolitik därefter. Ett osvikligt mål måste vara att värna och utveckla vår nationella kultur, vårt omistliga kulturarv. 1986 års riksdag lade ju fast riktlinjerna för mediepolitiken under innevarande avtalsperiod. Det var inga omstörtande förändringar som skedde beträffande strukturen, men det kan vara skäl att i detta sammanhang erinra om den breda politiska enigheten om väsentliga mål. Radio och TV skall stå i samhällets tjänst. Det innebär att företagets publicistiska oberoendeställning skall garanteras. Nyckelorden var och är kvalitet, integritet, mångfald och decentralisering. Decentraliseringen är för oss i centern ett mycket viktigt uttryck och en inriktning som vi starkt hävdar i olika sammanhang. Vi lägger stor vikt vid att vi skall ha en verksamhet på detta område som kan täcka hela landet. Det gäller möjligheterna att ta del av utbudet, men det gäller också speglingen av vardagslivet och låt oss säga kulturlivet ute i olika regioner, produktion av program osv. I fråga om det deformerade systemet för TV hävdar vi också denna vår uppfattning. Vi tycker att det hade varit riktigast att lägga huvudcentralen för verksamheten utanför Stockholm, utanför huvudstaden, så som man har det ordnat i Finland. Nu blev det inte så, och därför är den delen tills vidare ganska ung histora. Vi vill starkt hävda att Sverigekanalen skall ges ökade resurser för att intentionerna beträffande en decentralistisk inriktning skall kunna förverkligas. Många distrikt, inte minst de mindre, måste ha ökade resurser för att utveckla och för att kunna avspegla vardagen och ge lokalt produktionsmaterial. Det gäller t.ex. teater, dans och liknande. En decentraliserad TV ger lätt — och det är bra —- impulser som är viktiga för vårt totala kulturutbud. Det finns många sådana viktiga saker i det avseendet inom olika delar av landet. Är man från Dalarna är det inte svårt att understryka betydelsen av detta. Centern har kämpat för en ökad andel regional och lokal egenproduktion. I början hade vi som målsättning att denna skulle uppgå till 25 26, och sedan blev det ca 40 96. I 1986 års riksdagsbeslut lades den inriktningen fast att egenproduktionen i distrikten under nuvarande avtalsperiod skulle uppgå till minst 40 96. På sikt skulle kanalerna ges likartad resurstilldelning — det är viktigt att komma ihåg. Min fråga är nu: Hur långt har vi nått när det gäller denna inriktning, och hur skall vi se det på sikt? Vi från centern vill inte stanna vid denna avvägning — vi vill gå längre. Vi kräver också en utveckling som ger en ökad andel till just Sverigekanalen. Erfarenheterna av den nya kanalstrukturen är ju också den att Sverigekanalen hävdar sig väl. Självfallet finns det undantag också i den produktionen, men erfarenheten gäller både kvalitet och publikmässighet. I dag har väl Sverigekanalen knappt 40 96 av resurserna men 60 96 av tittarna. För kanal 1 är det precis tvärtom. Då är det ändå rimligt att säga, som vi gör i motion och reservation från centern, att inriktningen av resurserna också i någon mån bättre än i dag skall återspegla efterfrågan på det utbud som de två kanalerna har. Jag ställer därför frågan till de övriga partierna: Kan ni ställa er bakom en sådan inriktning?

Jag skulle gärna vilja, även om den frågan inte direkt diskuterats i dag, fråga statsrådet: Hur långt har de överläggningar kommit som har sagts pågå i departementet i frågan om lokal etersänd TV? Låt mig också i detta sammanhang ta upp riksradions resursfördelning över landet. Också i den frågan fanns ett mål om att lägga ut ca 40 96 av resurserna. Hur är den fördelningen i dag, statsrådet? Som jag sade inledningsvis är detta en stor nationell utmaning som vi står inför genom det ökade internationella utbudet av satellitsändningar. Det behövs självfallet starkt ökade resurser, om vi skall klara den konkurrensen. Centern föreslår därför att de resurser, utöver licensavgifter, som kan tillföras via reklam, skall gå till radiofonden. Nu väller reklam in över Sverige genom satellitverksamhet och genom internationella sportevenemang, för att ta ett par exempel. Vi förordar reklamsändningar i den ena TV-kanalen, och självfallet måste vi då uppställa etiska regler om att reklaminslagen endast bör få sändas mellan andra program och inte bryta in i sändningarna på det sätt som nu sker i vissa länder. I anslutning till detta förslag bör regeringen återkomma till riksdagen redan i höst med förslag om nya intäkter till radiofonden genom reklam. Vid den prövningen är det rimligt att höjningen av mottagaravgiften bör anstå, men SR-koncernen bör ändå få medel ur radiofonden på sätt som regeringen föreslår, och underskotten i radiofonden under en kortare tid kan alltså öka. Det är fel av statsrådet Göransson att säga både här i kammaren och i TV-diskussioner att centern är emot en höjning av mottagaravgifterna. Det är vi inte alls. Vi vill skjuta upp beslutet till dess vi får ett beslut om att ta in pengar också genom reklamfinansiering. Vi tror helt enkelt inte att ens de 68 kronor som nu föreslagits räcker för att ge Sveriges Radio-koncernen de resurser som verkligen behövs för att stärka konkurrensen. Då har jag, herr talman, velat göra klart att det helt enkelt är nödvändigt att vi ser till att koncernen får nya och ökade resurser för att klara sig i den ökande konkurrens som vi ändå har och måste räkna med ytterligare skärps. Eftersom kulturministern finns i kammaren skulle jag kanske fråga honom: Är Bengt Göranssons påståenden avsedda att lägga ut dimridåer för de många turer som statsrådet har gjort i reklam-TV-frågan? Jag har den uppfattningen att det är ganska viktigt att man får besked om hur socialdemokraterna ser på den frågan — gärna omedelbart, men i alla fall i en nära framtid. Jag måste liksom Aftonbladet sätta många frågetecken för var statsrådet och regeringen står i denna fråga.

Från centerns sida har vi också framhållit värdet av en förstärkning av lokalradion, och vi menar att FM 4-nätet måste byggas ut och i framtiden helt få disponeras av lokalradion, med möjlighet till utökad sändningstid: Till sist vill jag bara erinra om att vi från centern föreslår att lagen om finska TV-sändningar i Sverige görs permanent. Erfarenheterna är goda, och det gäller självfallet att nu gå vidare. Vi tycker också att sändningsmöjligheterna i nästa etapp bör utökas att gälla även Mälardalsoch Göteborgsområdena. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,3, 5, 10, 12 och 13 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande om radio och television innehåller inte några egentliga nyheter. Det är ungefär samma procedur som förra året, och då är det inte heller så lätt att förnya sitt budskap här ifrån talarstolen. Hur som helst känner jag det angeläget att än en gång upprepa att public service-principen är av helt avgörande betydelse för vpk:s syn på radion och televisionen, alltså en radio och en television i allmänhetens tjänst, präglad av mångfald och brett speglande kulturoch samhällsliv. I en tid då snabba vinstintressen söker slå sig in på marknaden är det nödvändigare än någonsin att hålla fast vid public service-principen. Vi här från vpk är lyckligtvis inte ensamma om att hylla den här principen, det gör man från många håll — vilket har omvittnats här i dag. Tyvärr lever man inte alltid upp till denna viktiga princip. Om alla våra ambitioner skall kunna förverkligas krävs det faktiskt större ekonomiska resurser. Finansieringsfrågan är kardinalfrågan för Sveriges Radio-koncernen. Hårda besparingskrav har under en rad av år allvarligt försvårat verksamhe ten. Jag bestrider inte att det har funnits och säkert fortfarande finns möjligheter att åstadkomma rationaliseringar. Men vi skall samtidigt vara på det klara med att produktion av bra radiooch TV-program inte är någon industriell produktion — det är inte som att producera bilar eller granatgevär. Det är en med nödvändighet personalintensiv verksamhet. Det är också en verksamhet som hårt drabbas av kostnadsfördyringar som svårligen går att påverka. Vilket ansvar är då riksdagen beredd att ta för att ge Sveriges Radio-koncernen de ekonomiska medel som gör det möjligt att leva upp till det avtal som finns mellan koncernen och staten? Jag har flera gånger tidigare här i kammaren sagt att mottagaravgiften för radio och TV i vårt land är oerhört låg. För mindre än vad vi betalar för den dagliga kvällstidningen erbjuds vi två TV-program och fyra radiokanaler. Vi i vpk har år efter år föreslagit en höjning av mottagaravgiften för att ge Sveriges Radio bättre möjligheter att göra kvalitativt högtstående program. Våra förslag har inte vunnit riksdagens bifall och därför har vi i år valt att nöja oss med den begränsade höjning som regeringen föreslår. Men, herr talman, vi vill gärna pröva nya finansieringsformer, eftersom det nu tycks vara helt omöjligt att vinna gehör för en högre mottagaravgift. Varför inte ta ut vissa fasta kostnader direkt via statsbudgeten? Det kan gälla vissa basresurser, typ utgifterna för sändarnätet. En direkt statsfinansiering av sådana utgifter skulle på intet sätt äventyra radions och televisionens integritet. Därutöver skall en mottagaravgift tas ut som eventuellt Sveriges Radios styrelse själv kunde besluta om. I vår motion nöjer vi oss försiktigtvis med att förorda att den här finansieringsmodellen kunde bli föremål för en utredning. Men inte ens det vill utskottet gå med på, vilket jag beklagar. Följden av att Sveriges Radio får otillräckliga resurser kommer naturligtvis att bli att kraven på införandet av reklam kommer att öka. Centern har, tyvärr, redan hamnat på den linjen, som vi tidigare här har hört av Karl Boo. Det känns litet sorgligt att höra en person som just Karl Boo stå här och varmt argumentera för införandet av reklam. Jag upplever det som mycket egenartat. Vi för vår del avvisar bestämt reklamfinansiering. I ett alltmer kommersialiserat samhälle med påträngande reklam runt om oss är det angeläget att radion och televisionen förblir fridlysta när det gäller reklam. Och hur kan någon inbilla sig att reklamen är kostnadsfri för konsumenterna? Då föredrar vi att finansiera Sveriges Radio öppet via skatter och/eller mottagaravgifter. Herr talman! Det ankommer naturligtvis inte på oss i riksdagen att blanda oss i Sveriges Radios och TV:s programplanering eller enskilda program. Att döma av vissa motioner tycks det finnas en och annan ledamot av denna församling som inte har insett detta. Däremot må det vara oss obetaget att fundera litet offentligt också över företagets allmänna verksamhet. Vitsen med den s.k. kanalreformen har jag själv aldrig kunnat begripa. I en tid då starka kommersiella krafter utmanar public service-företaget begriper jag inte klokheten i att kanal 1 och TV 2 skall ägna sig åt något slags löjlig konkurrens enligt publikmaximeringsprincipen. Vår omsorg om Sveriges Radio baseras inte i första hand på att vi vill få största möjliga antal människor att betrakta livet i Dallas eller Falcon Crest. Vi slår vakt om public service-principen, för vi vill ha en radio och television som aktivt speglar kulturliv, teater, samhällsdebatt osv. Med risk för att låta litet gammalmodig vill jag också säga att radion och televisionen har att spela en mycket stor roll för folkbildningen. Men vart tar folkbildningen vägen bland alla ”Varuhus” och ”Goda grannar”? Jag vill inte gärna agera gnällspik, men det finns nog anledning att stillsamt påpeka att ett programs värde inte enbart mäts i tittaroch lyssnarsiffror. Det gäller även radioteatern. Samordning och samarbete mellan de båda TV-kanalerna och mellan radion och televisionen tror jag är en mycket bättre väg framåt än en konkurrens som leder till att man satsar på minsta gemensamma nämnare och utslätade program. Här handlar det återigen om att ställa erforderliga medel till förfogande för Sveriges Radio-koncernen. Om pengarna tryter, blir studio-, snackoch caféprogrammen fler. Då har man inte råd att ge sig ut i verkligheten och i goda dokumentärprogram spegla den svenska verkligheten. Då räcker inte heller pengarna till för att klara en ordentlig utlandsbevakning. Herr talman! Det är fredagseftermiddag, och det är väl inte meningen att vi skall gå in i någon direkt polemik med varandra. Jag vill ändå något kommentera ett par saker som Lars Ahlmark och Karl Boo sade, som representerar ett ganska mekaniskt tänkande, ett kvantitetstänkande, som jag inte tror är särskilt lyckligt. Lars Ahlmark var t.ex. mycket angelägen om att lokalradion skall sända dygnet runt och ha fri tappningsrätt. Men varför skall lokalradion sända dygnet runt? Det finns många exempel runt om i landet på att man försöker få till stånd så många timmars sändning som möjligt, och det blir ofta ganska dåliga program. Jag kan inte se meningen med detta. Det vore bättre att begränsa sändningarna och i stället satsa på hög kvalitet. Jag begriper inte varför det är så nödvändigt att ha skval hela dygnet. Jag förstår inte heller Karl Boo när han exercerar med siffror i fråga om hur mycket som skall produceras ute i landet och hur mycket som skall produceras i Stockholm. Det är bra att det görs TV-produktioner runt om i landet, men de skall framför allt handla om regionala nyheter och program, som speglar livet i de olika regionerna. Vad är det för mening med att ta fram siffror och säga att 60 90 eller 55 Zo skall produceras ute i landet? Och vad är det för mening med att fylla hela flygplan med folk från Stockholm och skicka dem till Sundsvall, Umeå eller Göteborg för att medverka i ett program som är ett rent riksprogram, bara för att det skall heta att det görs mer TV-produktion ute i landet? Det är helt meningslöst. Dessutom måste man vara på det klara med att det handlar om att bygga TV-hus och skaffa apparatur som kostar mycket pengar. Jag tror inte att radio och TV skall användas på det sättet, som något slags lokaliseringspolitiskt instrument. Låt oss i stället försöka få bra program runt om i landet, som speglar verksamheten och livet ute i de olika regionerna, men inte något slags mekanisk utlokaliseringspolitik. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till vpk-reservationerna 4 och 6 i betänkandet.

Herr talman! Jag vill bara göra ett par kommentarer till Bo Hammars inlägg. Det är riksdagen som anger en inriktning, och sedan har koncernen full frihet att göra fördelningen. Jag använder procenttalen för att markera en inriktning.

Om riksdagen inte har någon uppfattning om en inriktning har vi tappat ytterligare en bit av möjligheterna att påverka det publikserviceorgan som Sveriges Radio-koncernen i sin helhet är. Bo Hammar sade att han var förvånad över att vi i centerpartiet nu också har ställt oss på den linje som innebär att vi kan tänka oss reklam i de ordinarie TV-kanalerna. Men om vi i detta land inte själva ser till att ta vara på de resurser som företagen är beredda att använda för reklam och förbättra vår egen möjlighet att producera bra program, kommer ju dessa pengar att gå utomlands och sedan ändå komma in i landet i form av reklam över satelliterna. Så enkelt är det. I det läget måste vi välja, och då det minst onda.
Herr talman! Men, Karl Boo, även om det finns en konkurrens från satellit-TV, når dessa program inte det stora flertalet svenskar. Om det ”spills in” litet reklam från satellit-TV tycker jag inte att det ger oss någon anledning att kapitulera och säga att vi nu måste införa reklam i vår egen svenska television. Vi bör också betänka en del andra problem som har att göra med exempelvis dagspressens situation. Jag tror att Karl Boo känner väl till de egna centertidningarnas problem och de svaga tidningarnas problem över huvud taget vad beträffar annonser och reklam. Den andra frågan gäller hur mycket som skall produceras ute i landet. Varför säga att produktionen nu måste ökas ute i landet, att den skall utgöra 60 90? Vi är överens om att det är bra att vi har produktion ute i landet, sådan produktion som är förankrad lokalt ute i regionerna. Men — för att än en gång upprepa mig — jag ser liksom inte vitsen med att det produceras program i Sundsvall eller Malmö när det skickas en flyglast människor från Stockholm för att göra programmen, bara för att den procentuella andelen av program som kommer från Sundsvall och Malmö skall bli större. Det är det som nu ofta händer. Jag trorinte att någon tittare har glädje av detta. Däremot antar jagaatt det är ett stort glädjeämne för SAS och Linjeflyg, men de får väl klara sig på annat sätt.
Herr talman! Detta är ett ganska märkligt uttalande av Bo Hammar. Han tycker tydligen att det är bättre att människor utifrån landet åker till Stockholm och att det alltså är i den riktningen trafiken skall gå. Jag anser ändå att vi skall ha en växelverkan. Det är ungefär vad vi resonerar om. Vi skall ge Sverigekanalen en rejäl chans. Erfarenheterna hitintills av Sverigekanalens produktion tycker jag är mycket goda.

Herr talman! Utskottet redogör i betänkandet ganska utförligt för systemet med radiolicenser, hur överföringen till radiofonden går till och beräkningen av radioföretagens resursramar. Underskottet i radiofonden den 30 juni 1987 var 103,4 milj.kr. I propositionen föreslås en höjning av mottagaravgiften med 68 kr. Det innebär för Sveriges Radios del ingen reell ekonomisk förstärkning, som flera talare har påpekat, utan höjningen avses täcka ökade utgifter på grund av en förväntad kostnadsutveckling samt minska underskottet i radiofonden. Moderaterna föreslår en höjning med 54 kr. i stället för propositionens 68 kr. De tror att kostnadsökningarna blir lägre än vad Sveriges Radio och regeringen har beräknat. Om så blir fallet skulle de överskjutande medlen ändå behövas för att täcka radiofondens underskott. Moderaternas förslag visar bara på njugghet mot Sveriges Radio och på en ovilja att tillförsäkra företaget resurser som ändå krävs. Centerpartiet avvisar förslaget om en höjning av mottagaravgiften. Man vill ha förslag om reklam i Sveriges TV senast hösten 1988 och räknar tydligen med att få betydande inkomster av detta. I avvaktan på reklam säger man att koncernen ändå skall få samma resursram som i propositionen. Hela resonemanget är mycket underligt. Om centern avvisar licenshöjningen men tillstyrker kostnaderna, ökar man ju bara underskottet i radiofonden. Karl Boo bekräftade i sitt inlägg att detta är vad som kommer att ske. Men förr eller senare måste ändå dessa underskott täckas. Nu skjuter centern framför sig förslag om dels att reklam skall införas i Sveriges television, dels att reklampengarna skall användas till att samla upp och täcka ökade underskott i radiofonden. Hela det resonemanget verkar mycket underligt. Kulturutskottet går i betänkandet inte närmare in på frågan om reklam-TV - detta med hänvisning till att konstitutionsutskottet senare kommer att behandla frågan om huruvida reklamsändningar skall tillåtas i etermedia. Frågan har givetvis många viktiga kulturpolitiska aspekter. Det har flera talare framhållit. Utvecklingen av satellitsändningar och kommersiell TV i Europa förstärker behovet av svensk television. Vi behöver ett TV-företag som står i allmänhetens tjänst, som garanteras en trygg finansiering, som kan ha en självständig ställning och som kan utöva sin sändningsrätt opartiskt och sakligt. Det skall vidare vara ett företag som präglas av folkbildningsambitioner och som har ett särskilt ansvar för svaga gruppers behov. Det är en mycket ambitiös målsättning, och den ålägger oss i riksdagen ett stort ansvar att ge förutsättningar för att den skall kunna uppfyllas. Centern har tidigare varit emot reklamfinansiering i etermedia, men det har svängt ordentligt. Nu vill centern ha reklam både i svensk television, i lokalradion och i närradion. Dit det bär, dit bär det. Bortsett från risken för en urholkning av public service-funktionen och en påverkan på programmens innehåll är det anmärkningsvärt att centern också genast kopplar förslaget till en ovilja att höja mottagaravgiften. Centern har startat direkt med att visa det vi har varnat för. Reklamintäkter skulle nämligen i längden inte öka TV:s resurser utan minska betalningsviljan när det gäller licensmedel. Från socialdemokraternas sida avvisar vi bestämt reklamfinansiering. Vi tror att det skulle vara förödande för public servicebegreppet. Även om det är välkänt för kammaren kan det ändå vara värt att påpeka att den borgerliga splittringen i frågan om reklam-TV är total. Folkpartiet, socialdemokraterna och vpk är numera de enda garanterna för public service-begreppet. Oavsett reklamfrågan är det ändå grundläggande att vi slår vakt om en svensk radio och TV ”i hela folkets tjänst”. Man kan faktiskt också undra om inte centern i en eventuell borgerlig trepartiregering skulle vara beredd att sälja ut kopplingen till svensk television i reklamfrågan och vika sig för en fristående reklamfinansierad kanal. Det kan konstateras att centerns mediapolitik är opålitlig och förefaller synnerligen ogenomtänkt. Inom Sveriges Radio AB genomförs för närvarande en analys av troliga konsekvenser av förändringar inom mediemiljön under 1990-talet. Den kommer att färdigställas under våren och skall utgöra underlag för den kommande anslagsframställningen. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi får fram det underlaget, så att vi under nästkommande riksmöte kan föra en övergripande och framtidsinriktad mediedebatt. Det kommer att behövas. Moderaterna framför en svepande och generaliserande kritik mot kulturprogrammen i Sveriges Radio. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, men internationellt hävdar sig den svenska radion och televisionen mycket väl. Vi tar hem många pris utomlands. Personligen tycker jag att de nya kulturprogrammen visar på nya former som utan att ge avkall på kvaliteten kan intressera nya grupper för kultur. Lars Ahlmark tog i sitt anförande upp överföringen av teateroch musikföreställningar till TV. Jag vill bara påpeka att när man i propositionen förra året föreslog särskilda medel för att utveckla kunnandet och formerna härvidlag, så avstyrkte moderaterna det förslaget. I betänkandet behandlas också några motioner om TV-distriktens indelning. Gävleborgs län är numera det enda län där TV-distriktets gränser bryter länsgränsen. Utskottet utgår från att den utredning som pågår inom televerket kommer att ta upp denna fråga, och att distriktsindelningen också för Gävleborgs län förändras så att länet hålls samman i detta avseende. När lokalradion sänder över FM4-nätet och inte har egna sändningar fylls programtiden ut med tappningar från de andra programmen — flera talare har berört detta. Förra året uttalade vi från utskottets sida att det var viktigt att inte dessa tappningar ensidigt domineras av P3. Styrelsen för Sveriges Radio har sedan utformat regler för tappningsrätten. I motioner framförs kritik mot de här reglerna, och utskottet betonar lokalradions ansvar för att upprätthålla kvalitet och variation i programutbudet men hänvisar i övrigt frågan till Sveriges Radio för att man där skall pröva om eventuella ändringar i de nuvarande tappningsreglerna kan vara befogade. Jag vill utöver vad som har sagts tidigare bara påpeka att vi har två folkpartister i utskottet. Av dessa ansluter sig Jan-Erik Wikström till majoriteten, medan Margareta Mörck avgivit en reservation, enligt vilken hon vill införa någon sorts fri tappningsrätt för Skåneregionen. Detta visar kanske på att Jan-Erik Wikström borde ge Margareta Mörck en lektion i fråga om upphovsrätten och tillämpningen av bestämmelserna därvidlag. Närradion tas också upp i flera motioner. Utskottet har begärt att få en översyn över de problem och de frågor som det, enligt vad erfarenheten visat, kan behövas en närmare genomgång av. Det gäller bl.a. räckvidden, som nu begränsas till 5 km, vilket det framförts rätt mycket kritik mot. Företrädare för närradionämnden har inför utskottet också redovisat olika problem. En fråga är hur man skall förhindra missbruk av närradion och hur man skall ingripa när sådant sker. Vi inom utskottet anser att det är angeläget att det görs en översyn av vissa frågor rörande närradioverksamheten och hemställer att riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Slutligen behandlas frågan om sändningar av finländska TV-program. Utskottsmajoriteten vill inte föregripa de överläggningar som skall äga rum mellan den svenska och den finska regeringen, utan vi anser att man bör pröva de alternativa möjligheter för överföring av TV-program som finns. Herr talman! Tiden medger inte någon längre debatt i dag, men det är en förhoppning att vi redan under nästkommande riksmöte skall ha underlag för en ordentlig diskussion om mediefrågorna inför 1990-talet. Det avgörande är hur vi skall kunna slå vakt om våra svenska media och därmed också om vårt språk, vårt språkområde, vår särprägel och vår kulturella identitet i ett internationellt perspektiv.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

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att industrin skall följa reglerna i miljölagstiftningen. Regeringen har nyligen i den miljöpolitiska propositionen föreslagit en rad konkreta åtgärder för att förbättra efterlevnaden av miljöskyddslagstiftningen. Jag vill återge några av de viktigaste. Företagens ansvar skall göras klarare och utvidgas. Tillstånden skall utformas klarare och kompletteras med noggranna mätprogram. Företagen skall avge årliga miljörapporter. Det skall bli lättare att bedöma om företagen verkligen följer uppställda krav. Resurserna för samhällets tillsyn kommer att förstärkas. Detta gäller hos såväl kommunerna som länsstyrelserna. I propositionen bedömer regeringen att storleksordningen 100 handläggartjänster behöver tillföras de statliga myndigheterna. Redan för budgetåret 1988/89 har föreslagits att länsstyrelserna skall tillföras 10 milj.kr. för miljöskyddsarbetet. Polis och åklagare skall få bättre utbildning för att kunna bedöma och beivra miljöbrott. Påföljden för allvarliga miljöbrott skall skärpas. Om ett sådant brott begås med uppsåt skall fängelse utdömas. För straff enligt brottsbalken skall inte längre fordras grov oaktsamhet — det räcker med oaktsamhet. I den översyn som nu pågår av brottsbalken görs en särskild genomgång av miljöbrottens straffvärde. Riksåklagaren gör vidare en särskild översyn av hur rättstillämpningen fungerar inom miljöområdet. När den är klar skall regeringen ta ställning till om ytterligare insatser behövs. Sammanfattningsvis är det min bestämda uppfattning att de åtgärder regeringen nu föreslagit kommer att väsentligt förbättra samhällets kontroll av att miljöskyddslagens krav uppfylls liksom möjligheterna att beivra miljöbrott. Härigenom kommer också efterlevnaden av lagen att förbättras.

Herr talman! Jag tackar för svaret, även om det inte var direkt vad jag hade väntat mig. Bakgrunden till min fråga var en annonskampanj, som jag för några veckor sedan blev uppmärksam på. Jag trodde att denna annonskampanj berodde på att någon sekt på den yttersta vänsterkanten vunnit högsta vinsten i penninglotteriet. Kampanjen gick ut med att industrin inte satsar ett enda öre på miljön, om det inte ger någon vinst. Jag hade kunnat förstå om sådana påståenden förekommit för 70-80 år sedan då Marx, Engels och Lenin låg på de politiska 10 i topp-listorna. Men när det förekommer 1988 i Sverige, och budskapet kommer från det parti som har ansvaret — det största partiet i Sverige — måste man tillstå att man blir mycket förvånad. Förstår ni inte, Birgitta Dahl, hur mycket detta oroar och irriterar industrin? Det förhåller sig ju inte så att industrin totalt struntar i miljön. Om man inbegriper allt från det lilla gatuköket till det stora industriföretaget, har vi ungefär en halv miljon företag i landet. Tro inte att ni kan inbilla mig att det går att plocka några politiska poäng genom att i en debatt påstå att dessa företag inte bekymrar sig det allra minsta över miljön, hur deras anställda upplever den eller hur bristen på god miljö drabbar svenska folket! Jag tycker att Birgitta Dahl, om hon har något kurage, borde säga ifrån att en sådan annonskampanj inte passar i Sverige 1988.
Herr talman! Jag har vid det här laget suttit nästan 20 år i riksdagen, och jag har hunnit lära mig att det man svarar på är konkret den fråga som ställs. Det har jag också gjort, och jag är alldeles säker på att när Sten Andersson har suttit lika länge i riksdagen har han också lärt sig det.
Herr talman! En sak hoppas jag förvisso, om jag får förmånen att tillhöra Sveriges riksdag i 20 år, och det är att på ett bättre sätt svara på de frågor som ställs — eller andemeningen i frågorna — än vad Birgitta Dahl tydligen förmår göra. Det parti som statsrådet Dahl representerar har i en mycket dyrbar och omfattande annonskampanj gått ut och påstått, generellt, att de svenska industriföretagen, från det minsta till det största, totalt struntar i miljön om de inte kan tjäna ett öre på att skydda den. Vi har sagt att vi skall ha en balanserad debatt och en balanserad valrörelse, men när man startar valrörelsen med en sådan affischkampanj, har man verkligen bäddat för en debatt som är allt annat än seriös. Det förvånar mig trots allt att statsrådet Dahl inte kan säga: Det här var fel. Den här kampanjen är någonting som vi inte borde ha gjort.
Herr talman! Sten Anderssons fråga lyder ordagrant: Vilka åtgärder är statsrådet beredd vidtaga för att industrin skall följa regler och lagar avseende miljölagstiftningen? På denna fråga har jag lämnat ett ambitiöst och utförligt svar.
Herr talman! Om statsrådet lyfter glasögonen och tittar på raderna närmast före själva frågan, skall hon finna att jag där har beskrivit den informationskampanj som jag nyss nämnde och den för svensk industri så förödande annonsen. Statsrådet kan inte vara helt ffrämmande för vad jag menar. Sedan är det en annan sak att jag måste ställa frågan så som jag gjorde, för annars får man inget svar här i riksdagen. Min fråga kvarstår: Ställer Birgitta Dahl sig bakom påståendet att hela den svenska industrin totalt struntar i miljön och effekterna för de anställda och för svenska folket? Jag vill ha ett klart och ärligt svar.
Herr talman! Min erfarenhet är att det krävs lagstiftning och klara och stränga regler för att industrin skall ta något ansvar för miljön. Det har vi erfarenhet av ända sedan vi för flera generationer sedan började kampen för en bättre arbetsmiljö till våra dagars kamp för att t.ex. klara kärnkraftsavvecklingen.
Herr talman! Jag noterar alltså nu att statsrådet Birgitta Dahl ställer sig bakom en kampanj, där man på ett sätt som tidigare endast var förbehållet sekter på den yttersta vänsterkanten beskyller industrin för det ena värre än det andra. Hon sänker sig då till exakt samma låga nivå som de argumenterar på. Birgitta Dahl ställer sig bakom påståendet att den samlade svenska industrin totalt struntar i miljön, om det inte ger någon vinst. Det var ett klart besked. Tack, fru statsråd!

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Vattenfall snabbt får ett positivt besked beträffande möjligheterna till fortsatt medverkan i gasborrningarna i Gravberg. Jag vill först erinra om den tidigare behandlingen här i riksdagen av djupgasprojektet. Riksdagen fastställde hösten 1985 villkoren för Vattenfalls medverkan i det s.k. djupgasprojektet i Siljansringen. Av detta beslut framgår att villkoren för Vattenfalls medverkan bl.a. är dels att Vattenfalls finansiella åtaganden inte får överstiga 30 milj.kr., dels att endast svenska finansiärer får inbjudas att delta, dels att staten skall ha ett dominerande ägarinflytande i bolagen. Vidare har riksdagen i annat sammanhang fastställt bestämmelser om regeringens rätt att avyttra aktier i Vattenfalls dotterbolag. Enligt förutsättningarna för riksdagens beslut skulle en borrning ner till 5 km djup genomföras. Beroende på en gynnsam kostnadsutveckling och gynnsamma produktionsförhållanden kunde en borrning ner till 6,3 km djup genomföras. Vattenfall har därefter begärt att få skjuta till ytterligare medel, för att finansiera en fortsatt borrning till 7,5 km djup. Detta avslog regeringen hösten 1987 med hänsyn till riksdagens beslut. Vattenfall har därefter återkommit i ärendet och begärt att få avyttra aktier i bolaget till svenska och utländska intressenter. Genom att intressenterna bildar ett nytt kommanditbolag, som skall finansiera den fortsatta borrningen, beräknar Vattenfall att 32 milj.kr. kan tillföras projektet. Regeringen avslog i går Vattenfalls framställning om att få avyttra aktier. Beslutet skall ses mot följande bakgrund. Den föreslagna finansieringsmodellen bygger på att borrningen liksom hittills skall ske i ett kommanditbolag. Inom regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete som kan leda fram till ändrade skatteregler för delägare i kommanditbolag. Regeringen har i detta läge inte ansett det försvarbart att medverka till att kommanditbolagsformen används för den fortsatta borrningen. Jag vill här också tillägga att ett bifall till Vattenfalls framställning inte hade kunnat ges utan ett godkännande av riksdagen.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
Projektet Dala Djupgas har väckt stort intresse, då man med detta projekt bl.a. skulle kunna undersöka en teori om icke-biologiskt ursprung av fossilt bränsle. Därför borde allt göras för att fortsätta de borrningar som har pågått och som nu har stannat på ett djup av 6 337 m. Som statsrådet framhöll i sitt svar har målet varit att fortsätta borrningen till ett djup av 7 500 m. På det djupet räknar man med att det finns en krosszon, som kan innehålla stora mängder gas. Hur realistiskt det pågående projektet är kan inte jag bedöma, men flera experter tror att gas kan finnas vid den seismiska reflektorn på 7 500 m. När man nu har borrat så pass långt kan man väl ändå få fortsätta? En rapport om djupgasprojektet har remissbehandlats. Generellt är den amerikanska expertisen, med aktiv prospekterings-bakgrund i varierande grad, positiv till möjligheterna att med kommersiell framgång kunna få fram gas. Jag tolkar svaret på min fråga så, att någon satsning på detta projekt inte sker just nu på grund av att några hänsynslösa kapitalägare har skatteplanerat i optioner. På så sätt har dessa stoppat ett projekt. Jag hoppas regeringen är beredd att återkomma till riksdagen för att möjliggöra en fortsatt borrning efter djupgas i Gravberg i Dalarna.

Herr talman! Alf Svensson har framställt en interpellation till mig om situationen inom vårdsektorn. Göte Jonsson har framställt en interpellation till mig om bristerna i den sociala välfärden. På grund av stor arbetsbelastning kan inte interpellationerna besvaras inom föreskriven tid. Jag har kommit överens med Alf Svensson att besvara hans interpellation den 18 april och med Göte Jonsson att besvara hans interpellation den 9 maj.
Herr talman! Birgit Friggebo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta mot privat vård. Anledningen till frågan är socialdemokraternas budskap om att vi behöver en mänskligare vård — inte en privat. Jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder mot privat vård. Den privata vården utgör ett värdefullt komplement till den offentliga.

Herr talman! Jag ber att få hälsa den nye talmannen välkommen till talmansstolen och önska honom lycka till i arbetet. Så tackar jag socialministern för svaret på min fråga. Det är en mänskligare vård vi behöver, inte en privat. Detta är alltså budskapet på affischerna från socialdemokraterna. Dessa ingår tydligen i något slags förvalskampanj och utgör någon sorts plattform inför höstens val. Man ställer alltså ”mänsklig” emot ”privat” med antydan om att de privata alternativen skulle vara omänskliga. Budskapet riktar sig till en lång rad förskollärare, sjuksköterskor, läkare och andra som valt att bedriva sin verksamhet i privat form. Det riktar sig också i ganska hög grad till de offentliganställda. Argumentet innebär ju att man är mänsklig så länge man arbetar inom den offentliga vården. Så fort man blir privatanställd förvandlas man tydligen till något slags kallhamrad och känslokall egoist. Trots det socialdemokratiska motståndet mot privata alternativ finns det en hel del privat verksamhet också inom det sociala området. På affischerna sägs alltså att vi inte behöver en privat utan en mänsklig vård. Då kan man undra hur i all sin dar denna omänskliga privata vård kan få fortgå. Nu säger Gertrud Sigurdsen att hon inte tänker vidta några åtgärder emot den privata vården. Då skulle jag vilja fråga: Vad är egentligen meningen med budskapet på affischerna? Jag hade en lärare en gång som sade att det finns ingenting producerat där inte varje detalj har tänkts ut av någon, det finns en människa bakom varje tanke. Då undrar jag vad i all sin dar de socialdemokratiska reklammakarna har tänkt på när de gjort dessa affischer.

Herr talman! Jag trodde att Birgit Friggebo skulle vara nöjd med mitt svar. Om hon hade lyssnat till den sjukvårdsdebatt som vi hade här på förmiddagen, hade hon hört att både statsministern och jag sade att privat vård är värdefull som ett komplement till den offentliga vården. Sedan drar naturligtvis Birgit Friggebo andra slutsatser än vad jag gör av affischtexten. Av den kampanj som de borgerliga driver får man uppfattningen att det är privat vård vi behöver till vilket pris som helst. Vi behöver en mänskligare vård, och den kan vara antingen offentlig eller privat.
Herr talman! Jag måste säga att socialministern säger litet dumheter. Hon vet mycket väl att alla de partier som talar för privat vård vill ha den som ett komplement till den stora offentliga sektorn. Jag tror att vi i ganska stor omfattning skulle få en mänskligare vård om många av de förslag folkpartiet har lagt fram här i riksdagen — om stimulansbidrag till eget rum, om gruppboende för åldersdementa, om höjt vårdnadsbidrag till föräldrar med handikappade barn — fick också socialdemokratins stöd. Så är det ju inte. Den här kampanjen omfattar en hel del annat också. I en broschyr som kompletterar kampanjen står det att de borgerliga partierna vill låta marknadskrafterna råda också inom sjukvården — till slut kommer plånboken att avgöra vilken behandling man skall få. Ställer sig socialministern bakom sådana här smutskastningar? Är det den här typen av valrörelse vi skall leva med framöver?
Herr talman! Birgit Friggebo tycker att jag är dum. Jag tror inte att Birgit Friggebo är dum, men jag drar ändå andra slutsatser av detta. Vi har i dag haft en diskussion där vi har bett att få reda på den borgerliga sjukvårdspolitiken. Om man följer moderaternas förslag är det mycket som talar för att plånboken blir avgörande för om man skall få en god sjukvård. Det tyder allt på i deras profilering. Vi har inte fått några besked i dag om vilken borgerlig sjukvårdspolitik som finns. Men så länge moderaterna har starkt inflytande finns den risk jag talat om, Birgit Friggebo!
Herr talman! I broschyren står det att det är de borgerliga partierna som står för detta, att plånboken till slut kommer att avgöra vilken behandling som man får. När vi är så här i inledningen av valrörelsen, som både jag och Gertrud Sigurdsen sedan kommer att delta i med liv och lust, skulle då inte Gertrud Sigurdsen kunna tala om vad som egentligen menas med den här typen av propaganda, som man går ut med till en mycket bred och stor allmänhet och lägger ned mycket pengar på? Allmänheten lyssnar ju inte så mycket på våra debatter här, som kanske är litet mer balanserade. Vad är egentligen den yttersta meningen med att smutskasta de människor som väljer privata alternativ, dem som är anställda i det privata och dem som har etablerat en privat verksamhet?
Herr talman! Det är ingen smutskastning av den privata vården. Jag upprepar vad som har sagts: Vi behöver både offentlig och privat vård, men det är den offentliga vården som utgör basen och den privata som är komplementet.
Herr talman! Då förväntar jag mig av socialministern att hon till era reklammakare, som gör en massa propaganda som uppenbarligen inte alls stämmer överens med den politik som ni avser att föra, säger att de skall sluta med den här typen av banalisering av den politiska debatten.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder med anledning av att socialstyrelsen frånhänt sig ett viktigt styroch kontrollmedel genom att ge sjukvårdshuvudmännen en generell rätt att använda personal utan legitimation som vikarier i vissa fall. För att underlätta personalförsörjningen har socialstyrelsen även tidigare gett sjukvårdshuvudmännen rätt att själva bedöma om vikarier utan legitimation kan anställas på sjukskötersketjänster under sommarmånaderna. Detta har gällt psykiatri och långtidssjukvård. Eftersom det fortfarande är brist på behörig personal och systemet visat sig fungera bra har styrelsen nu på försök vidgat möjligheten till att gälla hela året för dessa specialiteter. Försöket avses omfatta två år. Styrelsen skall följa försöksverksamheten och utvärdera den efter avslutad period. Som tillsynsmyndighet kan styrelsen givetvis vid behov ingripa även under pågående försök. Jag hälsar med tillfredsställelse att nya vägar prövas för att finna så smidiga administrativa rutiner som möjligt — självfallet utan att göra avkall på den nödvändiga kvaliteten i vården. Jag anser det felaktigt att påstå att socialstyrelsen genom försöket frånhänt sig ett viktigt styroch kontrollmedel.

Herr talman! Tack för svaret! För att kunna ta ställning till svaret skulle jag vilja veta definitionen på vad som menas med att någonting är bra. När Gertrud Sigurdsen säger att systemet har fungerat bra, måste hon också definiera för mig vad som är att anse som bra. Vad som egentligen har hänt är att 16 landsting förra sommaren fick en generell dispens att göra sådana här förordnanden. De använde denna möjlighet vid ca 550 tillfällen. Erfarenheterna visar emellertid att detta med dispenstjänstgörande personal är pressande och utsätter den personal med legitimation som är kvar under sommaren för ett otroligt tryck. Det uppstår en mycket slitsam situation för den ordinarie personalen. Sjukvården hamnar därigenom ytterligare längre in i en negativ spiral. Man har svårt att rekrytera och behålla personal. Den som har varit med en sommar och arbetat tillsammans med alltför många arbetskamrater som har varit generellt förordnade vet att man får jobba minst för två. Socialstyrelsen har tidigare varit mycket mån om att uttrycka att man i fortsättningen kommer att vara restriktiv med att bevilja generella dispenser. Min fråga kvarstår: Varför beviljar man dem nu, är detta ett önskemål från huvudmännen eller beror det på stor arbetsbelastning vid socialstyrelsen? Jag menar att man inte så lätt kan lyfta bort detta ansvar för restriktiviteten genom att skylla på administrativa bekymmer. Sommarsemestrarna är ju ingen nyhet ens för socialstyrelsen. Vore jag Gertrud Sigurdsen skulle jag vara allvarligt bekymrad över socialstyrelsens agerande i denna fråga, där man utan att någon har bett om det lyfter bort detta tillsynsoch kontrollinstrument.

Herr talman! Margitta Edgren frågar vad det är som har hänt. Det är ju inte många dagar sedan som Margitta Edgren och jag hade en debatt om de bekymmer som finns när det gäller personal inom hälsooch sjukvården. Det är angeläget att man på olika sätt försöker klara denna besvärliga situation. Detta med dispenser är ju inget nytt. Förra året beviljades 554 dispenser. Socialstyrelsen har tidigare beviljat ett drygt tusental per år. Jag anser alltså att det finns anledning att ta till vara alla möjligheter att tillgodose de behov som finns. Jag har också framhållit att socialstyrelsen inte har frånhänt sig sitt tillsynsansvar — detta har man naturligtvis kvar.

Herr talman! Sjuksköterskebristen är faktiskt inget nytt fenomen, och det är inte heller sommarsemestrar. Socialstyrelsen har otaliga gånger påpekat för landstingen att de måste personalplanera på både kort och lång sikt för att nödlösningar skall bli så få som möjligt. Socialstyrelsen har också så gott som varje år framhållit för huvudmännen att ansökan om generella dispenser måste minimeras, att man måste vara restriktiv. Samma myndighet går nu ut och ger denna generella dispensmöjlighet, utan att samtidigt ha en direkt kontroll över läget. Jag menar att socialstyrelsen har gjort det väldigt lätt för sig och även hjälpt till att göra det lätt för huvudmännen.

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av Stiftelsen Industricentras utformning av en platsannons. Frågeställaren ifrågasätter lämpligheten av att det i annonsen anges att den sökande gärna kan ha folkrörelsebakgrund. Mitt svar är nej. Det ankommer på stiftelsens styrelse och verkställande direktör att utöva den direkta ledningen av stiftelsens verksamhet. Häri ingår bl.a. att rekrytera medarbetare. Jag avser därför inte att föreslå att regeringen vidtar någon åtgärd.

Herr talman! Tack för svaret, industriministern! Det förvånar mig något att industriministern tog så lätt på den här frågeställningen.
I en av Norrbottenstidningarna från torsdagen den 17 mars fanns en platsannons från Industricentra i Skellefteå.
I ifrågavarande annons från Industricentrum i Skellefteå står bl.a. följande: —- om Du kan arbeta hårt och målinriktat —- om Du kan informera, utreda, utforma förslag, då kan du få det här jobbet, om du har folkrörelsebakgrund—- synonymt med, förstås, folkrörelsesympati. Det finns skäl att fråga sig om ett statligt företag, en statlig stiftelse eller något annat statligt organ i en platsannons skall begränsa de sökandes antal och bakgrund genom att kräva att de skall ha arbetat i Folkrörelsesverige och känna folkrörelsesympati. Min fråga till industriministern: Är det diskvalificerande att ha arbetat i privat verksamhet? Man kan faktiskt tolka den här annonsen, med dess begränsning, på det sättet.
I annonsens avslutning fanns även följande: Du kan gärna ha folkrörelsebakgrund.
Det finns skäl att ställa ännu en fråga med anledning av industriministerns svar här: Har vi att se fram emot en fortsättning i andra statliga företag, stiftelser och organ, där man mer medvetet begränsar antalet sökande till en anställning genom att mer eller mindre kräva att de sökande skall ha arbetat i Folkrörelsesverige? Det är en farlig utveckling.
Det kan ifrågasättas om ett statens företag eller stiftelse bör söka sin personal med särskild vikt vid folkrörelsebakgrund och, underförstått, folkrörelsesympatier.